Fru talman! Syftet med dagens debatt är att försöka lyfta fram de politiska alternativen i socialpolitiken. Det är ett angeläget tema med tanke på den trygghet och välfärd som socialpolitiken ger oss medborgare i Sverige. Någon gång under vår vandring här på jorden drabbas vi av olyckor, och då behöver vi den trygghet och solidaritet som socialpolitiken ger oss. Jag ser faktiskt ett hot i växande skillnader i synen på socialpolitiken under 1990-talet. Vi känner alla till nyliberalismens framväxt, den klara tendensen att låta ekonomin bli en ''överideologi'' i samhället. Jag läste nyligen att SAF-chefen sagt att man kan slänga jämlikheten på sophögen. Allt detta är ett hot mot den solidaritet som är kärnan i socialpolitiken. Människornas krav på individuell frihet stämmer inte med den svenska välfärdsmodellen och den väl utbyggda offentliga sektorn, säger nu moderaterna återigen i sina riksdagsmotioner. Man har en kraftig systemkritik mot den svenska välfärdsmodellen. Praktiskt kommer den förändring som moderaterna vill åstadkomma till uttryck i skattepolitiken. Man har för nästa år och för resten av 1990-talet signaler om mycket stora skattesänkningar. Det är knappast möjligt att man skall kunna klara så stora skattesänkningar och förena det med den generella välfärdspolitiken. Moderaterna sätter, som jag ser det, systemförändringarna i centrum, inte fördelning, trygghet och rättvisa. På sida efter sida i moderaternas motioner handlar det om form och inte om innehåll. Ibland blir det så med ytterligheterna i politiken, oavsett om det är vänster eller höger. Det verkar vara formfrågan som är det intressanta. Det är naturligtvis också lätt att kritisera och riva ner. Det är svårare att bygga och ge innehåll. Av de moderata riksdagsmotionerna kan man inte utläsa ett sammanhållet socialpolitiskt alternativ till regeringens politik och till den generella välfärdsmodellen. Moderaterna pratar väldigt mycket och skriver väldigt mycket om att det är fel och brister i den svenska välfärdsmodellen. Det är besvärliga monopol, och det är en förfärande politikers styrning. Men var finns det sammanhållna alternativet till dagens välfärdspolitik? Man kan mycket tydligt se en färdväg som moderaterna stakar ut. Det är den mycket starka betoningen av den individuella frihetens väg. Moderaterna lyfter ensidigt fram frihetsbegreppet utan större hänsyn till andra angelägna mål för oss individer och människor. Jag undrar om moderaterna tycker att livet i princip enbart går ut på att skaffa sig individuell valfrihet. Jag blir därför inte särskilt imponerad av moderaternas nygamla frihetsbegrepp. För att få litet mer djup när det gäller dessa frågor repeterade jag Isaiah Berlins bok Fyra essäer om frihet. Där beskriver han de skiftande öden som begreppet individuell frihet genomgått under hundra år av ideologiska strider. Här möter man kunskap och djup som lyser med sin frånvaro i den nyliberala föreställningsvärlden om individ och kollektiv. Även sådana historiska frihetsivrare som Lock, Mill och Tocqueville pläderade för att den borgerliga friheten inte kunde vara absolut. Det måste alltid sättas en gräns mellan det privata och det offentliga, mellan individ och kollektiv. Dagens höger sätter oftast individen mot kollektivet. Sett i detta idéhistoriska perspektiv verkar Svenska arbetsgivareföreningen och kanske också moderaterna vara på väg att inta en extrem individuell frihetslinje. En sådan ståndpunkt kan definitivt inte förenas med socialliberalismen. Det säger nu de unga blå moderatkadetterna i sina kaxiga tal och artiklar. Socialdemokraterna vill på ett annat sätt än moderaterna utveckla den individuella friheten. Vi kombinerar friheten med solidariteten och framhåller också hur viktigt det är att vi håller oss med rättvisa och trygghet, inte bara för några utan för alla. Denna moraliska dimension är drivkraften hos socialdemokratin och hävdas särskilt starkt i socialpolitiken. Min andra kritik gentemot moderaternas frihetsväg gäller politikens beslutsformer. Enligt Sveriges grundlag utövas folkstyret i stat, landsting och kommuner. Moderaterna säger nu att kommuner och landsting är monopol och att individen inte här har något att säga till om. Det är bl.a. därför som moderaterna vill privatisera i den sociala välfärden. De anser att friheten finns på marknaden och inte i de demokratiska beslutsformerna. I detta sammanhang gör moderaterna en logisk kullerbytta. Både marknaden och demokratin är ju instrument för individens fria val -- om dock i olika former. Att döma ut demokratin som icke individuellt påverkbar håller inte i sak. Därtill kommer, som Per Stenmarck vet, att politiker kan av och tillsättas. Denna form av påverkan finns som bekant inte i det marknadsliberala systemet. Socialdemokratin anser därför att demokratin är en bättre form än marknaden när det gäller att förverkliga de grundläggande målen i socialpolitiken. Sammanfattningsvis ser jag två viktiga skiljelinjer mellan socialdemokraterna och moderaterna i socialpolitiken. För det första gäller det pengarna. Med moderaternas stora neddragningar kan den generella välfärdspolitiken inte upprätthållas. Det blir luft utan innehåll. För det andra gäller det solidariteten. Moderaterna vill flytta inflytandet från demokratin till marknaden. Det ger de enskilda mindre chanser till insyn och påverkan. Herr talman! Jag vill återkomma till den moraliska dimensionen i socialpolitiken. Den måste bygga på den humanistiska människosynen, dvs. att stå för ett människovärde som bygger på existensen av våra liv -- på vad vi är och inte på vad vi gör. Det föreligger nog en bred enighet om denna dimension i Sverige. Men det är oroande långt från ord till handling. Den praktiska tillämpningen av den humanistiska människosynen sitter allt trängre. Etiken blommar bokstavligen i tal och böcker, men den står blek och skuggad i vardagen. Det beror nog på att många inte vill omsätta etiken i praktisk handling, ty då upptäcker de att det kostar. Några uppvaktningar i socialutskottet från handikapporganisationer har visat hur svårt det är för gravt fysiskt handikappade unga människor att få ett fullvärdigt liv. Dessa uppvaktningar har också visat vilka oerhörda uppoffringar som de anhöriga måste göra för att klara ett anständigt liv för de unga. Förbättringar i dessa sammanhang ställer krav på pengar. Det växande antalet äldre i Sverige kommer sannolikt också att ställa krav på mer pengar och mer personal om riksdagens mål för välfärden skall kunna upprätthållas, dvs. att alla skall få ta del av denna välfärd. Det faktum att vi kommer att möta så många äldre får vi som har ansvar för socialpolitiken inte skjuta åt sidan. Vi får inte nöja oss med en del andra som kliver fram på plan och lägger ut dimridåer om att man med produktivitet och effektivitet nog skall klara detta. I Dagens Nyheter kritiserar tre inflytelserika företagsledare gymnasiereformen. De säger att man i Sverige nu måste börja satsa på den intellektuella eliten. Naturligtvis säger de detta med tanke på industrin, exporten och marknaden och sannolikt inte med tanke på de grundläggande mänskliga värdena. Jag tror att det är viktigt att vi på olika håll inom olika partier ser till att den teknologiska människosynen inte vinner insteg i Sverige. Socialpolitiken behöver därför befästa en stark ställning här i riksdagen och i befolkningen för att människovärdet skall hävdas. Herr talman! Jag vill fortsättningsvis något kommentera vårt arbete i socialutskottet. Vi har snart arbetat under en mandatperiod, och jag vill även säga något om det obefintliga borgerliga alternativet till socialpolitiken. Först vill jag emellertid ta upp arbetet i socialutskottet. Jag satt inför dagens debatt och summerade de ärenden som socialutskottet har arbetat med under denna mandatperiod. Det är väldigt många. Vi har arbetat med propositioner, motioner och initiativ. Om vi tittar i backspegeln visar det sig att vi sannolikt har gjort mer förändringar än man vanligtvis tror. När utskottet träffas för sammanträde på förmiddagen tror jag att många av oss har föreställningen att vi har att göra med en staisk socialpolitik. Men om vi tittar i backspegeln för att se vad vi har åstadkommit under denna period är det sannerligen ingen statistik socialpolitik vi har att göra med. Jag uppskattar mycket att vi i socialutskottet har kunnat komma överens om att vi vid sidan av arbetet med propositioner och motioner också skall skapa tid för hela utskottet att engagera sig och fördjupa sig i viktiga områden. Vi har fått tid till utfrågningar och studiebesök inom olika delar av socialpolitiken. Jag vill erinra om de insatser som vi har gjort för att flytta fram positionerna i socialpolitiken när det gäller rättsläkarstationerna, rättspsykiatrin, beställningen inom alkoholpolitiken, gentekniken, äldreomsorgen och nu senast ungdomsvården. Beträffande det sista har hela utskottet varit engagerat i en fördjupning och gjort en beställning till regeringen, inte bara när det gäller statsbidraget utan även när det gäller fler och differentierade platser och bättre vårdinnehåll. När vi i utskottet inte kunde få detta på en gång, och när de båda kommunförbunden dessutom har sagt att de inte vill ha kvar ansvaret för ungdomsvården, hamnade socialutskottet inför en helt ny situation. Det var då naturligt att begära utredning om ett statligt huvudmannaskap. Min förhoppning är också att den intressanta utskottsutfrågningen som utskottet anordnade om sjukvårdens prioriteringar och etik skall leda till att riksdagen på denna punkt kan flytta fram positionerna så att vi får en grund för korrekta prioriteringar inom svensk sjukvård. På andra sakområden har partierna principiellt skilda ståndpunkter. Det område som vi kanske har diskuterat mest och där vi har profilerat oss gäller hälso och sjukvården. Jag har haft flera debatter med Per Stenmarck och andra moderater. Jag vill kortfattat säga att jag tror att en del av den kritiska och onyanserade bilden av svensk sjukvård beror på det s.k. 08-perspektivet, att för mycket av den föreställningsvärld som vi lever med här i talarstolen och i riksdagen bygger på situationen i storstäderna. Men så ser inte Sverige ut. Sverige är mer än storstäder, och Sverige har inte storstädernas köer i äldreomsorg och har inte gjort neddragningar i långtidsvården, som vi kan se i storstadsregionerna. Det är märkligt att Dagens Nyheter fick ett stort genomslag i en artikelserie, där man visade att skillnaderna var påtagliga mellan 15--20 kommuner. Villkoren var inte lika. Trots detta fortsätter man med en generell svartmålning av svensk sjukvård. Det skulle nog vara nyttigt för riksdagen och för sjukvården, om vi devalverade 08-perspektivet till förmån för en korrekt Sverigebild. Socialdemokraterna presenterar i budgetpropositionen ett ställningstagande för vår sjukvårdsmodell. Samtidigt anges på ett antal punkter hur vi bör ändra hälso och sjukvården. Under utskottsbehandlingen har jag ofta funderat över vilka viktiga initiativ och styrformer som regering och riksdag egentligen har för att rätta till de brister som vi kan se inom hälso och sjukvården. Jag har känt att regering och riksdag är för passiva när det gäller att rätta till grundläggande brister i hälso och sjukvården. Jag vill ta upp några områden, där jag tycker att nationella ställningstaganden är viktiga. Det första området gäller kvalificerade utvärderingar av befintlig sjukvård. Här har ju SBU inlett ett arbete. I Sverige har vi aldrig tidigare haft professionella experter som har utvärderat sig själva och med tyngd påvisat vad som är rätt och fel i sjukvården. Det resultat som man nu samlar på sig genom SBUs arbete riskerar att stanna vid de här utvärderingarna. Det är synd. Jag menar att utvärderingarna är så värdefulla och kommer att betyda så mycket för sjukvården att de borde komma in i beslutsprocessen, dels den beslutsprocess som landsting och läkare lever med, dels den som vi lever med i regering och riksdag. För det andra gäller det kvalitetskontrollen inom sjukvården. Här pekade Landstingsförbundet för en kort tid sedan på behovet av nationella initiativ. I takt med decentralisering, kompletterande vårdformer och friare organisationer växer behovet av kvalitetskontroll fram. Det måste vara en uppgift för regering och riksdag att se till att vi kan ha en tillfredsställande kvalitetskontroll inom svensk sjukvård. För det tredje vill jag peka på prioriteringar och etik inom sjukvården. Den utfrågning som socialutskottet hade visar ju att det behövs en plattform för etiska bedömningar och prioriteringar. De enskilda landstingen kan inte själva hitta på en etik på varje område och inte heller själva hitta på en prioritering för varje landstingsområde. Det behövs en nationell vägledning som grund för både de prioriteringar som den medicinska professionen skall göra och det som skall göras politiskt. Jag har också något följt den diskussion som pågår i USA om medicinsk etik. Daniel Callahans har skrivit en ny bok och återkommit om etik och prioriteringar inom den amerikanska vården. Jag vill nämna hans slutsatser, särskilt för Per Stenmarck. Callahans drar fyra slutsatser med tanke på den amerikanska sjukvården. 1. En starkt reglerande kontroll måste utövas av politiska instanser. 2. Någon form av allmän sjukförsäkring bör finnas. 3. Läkarnas, patienternas och vårdinstitutionernas valfrihet måste begränsas. 4. Ny medicinsk teknik måste noga utvärderas, innan den får tillämpas inom sjukvården. Jag refererar också därför att jag tror att den sjukvårdsmodell som vi har i Sverige duger gott, även om den, som Ulla Tillander sade, har skönhetsfläckar. Den duger gott när det gäller att gå vidare beträffande etik och prioriteringar. Herr talman! Till sist: Jag tycker att det har varit intressant att sitta i socialutskottet och följa hur de tre borgerliga partierna vid varje sammanträde argumenterat för sina resp. partimotioner. Man har oftast röstat för sin linje och varit angelägen om att profilera sina resp. partiståndpunkter. Därför saknas det en gemensam borgerlig linje i de avgörande frågorna inom ekonomi och socialpolitik. Folkpartiet och centern anser inte att moderaternas stora skattesänkningar kan förenas med en ansvarsfull socialpolitik. Här finns den djupaste borgerliga klyftan. Utan pengar faller ju löften och fagert tal. Moderaterna och centern ställer sig vid sidan av äldrereformen. Med tanke på behovet av åtgärder är det illa att de borgerliga inte har kunnat samlas till en gemensam linje i äldrepolitiken. Moderaterna och folkpartiet har skilda uppfattningar om skatt, bidrag och boende. Jag kunde fortsätta. Trots att vi skall ha en diskussion om familjepolitiken kan jag inte underlåta att säga något om den stora oredans tid när det gäller den borgerliga familjepolitiken. Jag vet inte om det är vanligt, men i varje fall jag tycker att det är ovanligt och märkligt att vi i socialutskottet från de borgerligas sida först får en allmän ihopskrivning om ett vårdnadsbidrag. Den motionen saknar ju substans. Den innehåller inga bidragsbelopp, den har ingen tidsplan och framför allt saknas pengar. Detta betyder att riksdagen egentligen inte har något vårdnadsbidrag att ta ställning till. Man skickar fram en tavelram där innehållet saknas helt. Samtidigt som man skriver ihop sig på detta allmänna och icke förpliktigande sätt har man var sin linje. Först spelar man i en trio, sedan uppträder man som solist med var sin familjepolitiska linje -- moderaterna, centern och folkpartiet. Jag säger som Per Ahlmark: ''Lycka till med bedriften att få folk att tro på den här valsen'' -- dvs. valsen att det finns ett gemensamt borgerligt alternativ i familjepolitiken. Låt mig också säga några ord till Daniel Tarschys. Han såg socialdemokratin som en armé i moralisk upplösning. Det där var väl närmast en lustighet från Daniel Tarschys sida, eller kanske ett önsketänkande. Men jag tycker att det är djärvt av Daniel Tarschys att försöka utmåla socialdemokratin som ett stort sönderfallande parti när man själv i så stor utsträckning har delade meningar. På ett landsmöte lyckades ni inte få ordning på familjepolitiken. Ni satte till en arbetsgrupp, men inte heller den lyckades. Om jag minns rätt höll den presskonferens tillsammans med Bengt Westerberg i februari. Bengt Westerberg sade att det väl ligger någonting i socialdemokraternas politik, man borde kanske kompromissa. Sedan hade Bengt Westerberg träffat någon professor från Umeå, som tyckte att man kanske skulle pröva dragningsrätter. Daniel Tarschys, när man inte kan ena det egna partiet i familjepolitiken skall man inte beskylla andra partier för att inte ha en sammanhållande politik. Detsamma gäller ju också folkpartiets vandringar från höger till vänster, som har varit kännetecknande för liberalerna och folkpartiet under hela efterkrigstiden. Än åker man åt höger, än åker man åt vänster. Det är inte förutan att man beskyller folkpartisterna för att vara kluvna och fara litet hit och dit. När det gäller för det tredje gentekniken vill jag påstå att spänningen inom folkpartiet är större än vad den är mellan andra politiska partier här i riksdagen. Nog skall man se om det egna huset, Daniel Tarschys, innan man går ut och i stora ord påstår att socialdemokratin är en armé i moraliskt sönderfall. Jag vill ta upp en sista fråga som gäller moderaterna och folkpartiet. Ni gick ut i en artikel i Dagens Nyheter, där ni skrev ihop er och förespeglade ett politiskt alternativ. Vi var många som undrade över om ni också skulle visa det seriöst och i praktisk handling här i riksdagen. Skulle ni t.ex. i anslutning till budgetpropositionen formulera en gemensam socialpolitik i utskottet, inte bara skriva artiklar i Dagens Nyheter, utan i sak presentera ett alternativ för väljarna före valet? Ni har inte presenterat något sådant. Jag tror, Daniel Tarschys, att ni här i riksdagen och bland dem som är insiktsfulla i politiken har en mycket låg trovärdighet när det gäller att kunna presentera ett gemensamt alternativ. Detta gäller så länge som man håller sig till att skriva artiklar i Dagens Nyheter i stället för att ge substans åt sin mening här i riksdagen. Centern verkar ha ställts åt sidan i samarbetet mellan moderaterna och folkpartiet. Nu såg jag att ni kanske skulle träffas i helgen igen. Jag vet inte om centern kommer att få vara med i utformandet av socialpolitiken framöver. Allra sist ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan och bifall till reservationerna 28 och 29

Herr talman! Jag gav ett femtontal exempel på övergivna ståndpunkter och ett halvdussin exempel på svikna vallöften. Till inget av dem hade Bo Holmberg någon kommentar. Jag vill gärna vitsorda att samarbetet i socialutskottet har varit bra, konstruktivt och fruktbärande. Vi har tillsammans kunnat uträtta mycket, som jag tror är till värde för socialpolitiken i Sverige. På den punkten vill jag ge Bo Holmberg helt rätt. Men jag blir litet rädd när han närmast föraktfullt talar om strävanden efter effektivitet i socialpolitiken och om att öka produktiviteten. Om vi inte kan använda resurserna bra i sjukvård, i socialtjänst och på andra områden, kan vi inte göra allt det goda vi önskar. Jag tror att det finns ett stort utrymme för att förbättra våra metoder, för att vända på slantarna så att vi kan hjälpa fler människor bättre. Det menar jag är en oerhört viktig uppgift för oss som politiker att arbeta med. Det här föraktet för effektivitet för inte framåt. Det är inte heller etiskt. Det etiska är faktiskt att använda resurserna så bra som det går. Sedan kommer Bo Holmberg in på frågan om splittring. Detta kan vi så klart diskutera i evinnerlighet. Bevisligen har det ändå inom socialdemokratin uppstått en mycket stark oenighet på ett betydande antal punkter som gäller socialpolitiken. Det behöver inte vara något negativt. Det är bra att det pågår en debatt. Men det är omöjligt att påstå att det finns en socialdemokratisk politik som står sig från det ena året till det andra, som står sig från ena sidan av Vasagatan till den andra. Socialdemokratin i sig företer redan exempel på oerhört många ståndpunkter. Skall man sedan bedöma socialdemokratin tillsammans med de två partier i riksdagen som utgör stödpartier i olika sammanhang, uppstår naturligtvis en ännu större mångfald. De borgerliga partierna har självfallet olika uppfattningar i en hel rad frågor. Det är ingen som har stuckit under stol med det. Men på en rad olika områden har vi också visat att vi har gemensamma ståndpunkter, som vi är beredda att driva och genomföra för att utveckla socialpolitiken. För folkpartiet är kampen för det glömda Sverige, kampen för att befästa välfärdssamhället genom en stark ekonomisk politik och kampen för att se till att inte socialförsäkringarna tar alla pengar och därmed dränerar resurserna för de sociala tjänsterna oerhört viktiga frågor. Dem kommer vi att arbeta för under 90-talet.

Herr talman! Jag vill ställa en fråga till statsministern. Under gårdagen möttes vi av två motstridiga besked i massmedia när det gäller frågan om sänkt mat på momsen -- ett besked är att momsen skall sänkas och ett annat besked är att den inte skall sänkas. Vilket är alltså regeringens officiella besked i frågan om sänkt moms på maten?
Herr talman! Som svar på Agne Hanssons fråga kan jag meddela, och det sade jag för övrigt redan i går, att regeringen inte har fattat något beslut. Vi har redovisat de möjligheter som finns att återgå till den momsnivå som vi hade före den tillfälliga momshöjningen. Eventuellt gäller det också att överväga någon form av differentiering. Eftersom det här är en viktig fråga förbehåller sig regeringen rätten att tänka igenom denna noga innan momsen på maten -- inte maten på momsen -- sänks.

Herr talman! Jag kan säja följande som svar på Lennart Nilssons fråga. Sedan regeringen klargjort sin syn på dessa saker inför riksdagen har s.k. sonderande samtal ägt rum mellan partierna. Syftet med dessa sonderande samtal har varit att utröna om det kunde finnas förutsättningar för att tillsätta en beredning i författningsfrågan som kunde ta upp de större frågorna till avgörande. Jag bedömer att det för närvarande inte är meningsfullt att tillsätta en sådan beredning, även om jag själv fortfarande anser att författningsfrågorna har mycket stor betydelse. Jag föreställer mig att vi kanske får anledning att återkomma till dessa saker längre fram.

Herr talman! Det är bra att den här frågan kommer upp. En av de aspekter som vi skall tillmäta en viss betydelse i det här sammanhanget är den som gäller hur man gör inom EG. Det är bra att Annika Åhnberg vill påskynda vår harmonisering med EG även på det här området. Men vi är ännu inte riktigt klara över hur man till slut kommer att besluta inom EG. Vi vill därför avvakta utvecklingen ytterligare en tid.
Herr talman! Om regeringen och socialdemokraterna hade vänt sig till vänsterpartiet hade det inte varit nödvändigt att vänta i 20 år på en harmonisering med EG för att kunna åstadkomma just denna förändring. I övrigt har vi ingenting emot en EG-anpassning som innebär att villkoren i Sverige förbättras. Det är motsatsen som vi är negativa till.
Herr talman! Jag skulle vilja fortsätta på temat EG. Det pågår ju diskussioner i utrikesnämnden utifrån ett analysmaterial -- en analys av hur man ser på EGs utveckling mot en militärallians. Vidare gäller det vilka konsekvenser det skulle få för ett eventuellt svenskt medlemskap. I EG-debatten hör man ofta att regeringen tycker att det är bra att det förs en offentlig diskussion, att det skall vara öppenhet, att så många som möjligt skall kunna delta i debatten osv. Men nu är det så, att det är två partier -- vänsterpartiet och miljöpartiet -- som inte har fått del av det här analysmaterialet över huvud taget. Naturligtvis kan vi då inte delta i diskussionen på samma villkor som övriga. Vi är heller inte representerade i utrikesnämnden, vilket för mig är obegripligt. Jag undrar om statsministern är villig att se till att vi också kan få del av det aktuella analysmaterialet.

Herr talman! Jag har en fråga till industriministern. Det gäller dryckesförpackningen PET-flaskan, som nu skall förbjudas som engångsflaska. I stället skall den enbart ingå i ett återfyllnadssystem. Det innebär att återvinning inte kommer att tillåtas. Jag undrar hur industriministern ser på de små bryggeriernas möjligheter. Nu kommer dessa att råka i händerna på giganterna, som är de enda som har resurser att ombesörja diskningsanordningar.

Herr talman! Frågornas omfattning tyder på att det finns ett stort förtroende för mig och en tilltro till min förmåga att på en kort stund svara på så komplicerade frågor som de som här har ställts. När det gäller den ekonomiska politiken kan jag bara säga att denna är inriktad på att få ned kostnaderna i Sverige och på att skapa en ökad konkurrens som leder till en större tillväxt. Det är den politik som regeringen står bakom, och den politiken medverkar också till en ökad sysselsättning. När det gäller förslagen om placeringsregler för AP-fonderna vill jag säga att dessa regler i allt väsentligt syftar till en förbättrad avkastning beträffande det kapital som AP-fonderna har till förfogande. Tillväxten kan också bli bättre genom att vi får ett större riskkapital på den svenska riskkapitalmarknaden. Det här kan även på andra sätt medverka till att vi kan klara de ekonomiska problem som finns inom socialförsäkringssystemet.

Herr talman! Jag vill gärna inför kammaren redovisa det faktum att det finns ett stort antal företagsledare som önskar få detta kapital till sina företag. Det kommer nämligen att innebära att de kan möta sitt kapitalbehov under 90-talet, när Sverige, förhoppningsvis, blir medlem i EG. Sedan kan jag inte förstå denna regleringslusta från moderata företrädare. Här talas ju om frihet. Varför skall inte AP-fonderna ha frihet? Varför skall vi reglera allting i samhället? Vi borde släppa loss, så vi får litet frihet och möjlighet att investera.

Herr talman! Det är riktigt att riksdagen dessa värre har fattat beslut om att Sverige skall söka medlemskap i EG. Men i riksdagsbeslutet fanns det faktiskt ett litet förbehåll om bibehållen neutralitetspolitik. Därför blir man -- jag riktar mig nu till statsministern -- något förbluffad när man läser Dagens Nyheter från i dag, där kabinettssekreterare Pierre Schori säger att vi skall sluta att tala om svensk neutralitetspolitik, att vi över huvud taget inte skall ställa några villkor för medlemskap i EG och att vi dessutom inte kan utesluta svenskt deltagande i en militärunion. Är detta regeringspolitik och i så fall hur hänger detta ihop med riksdagens beslut?
Herr talman! Jag sade just i ett annat svar att vi inom de fyra partier som är intresserade av medlemskap håller på att analysera de säkerhetspolitiska aspekterna. Därvid kommer vi självfallet att följa riksdagens beslut. Däremot är det ett helt nytt Europa som vi nu möter, och den uppgift som neutralitetspolitiken har att fylla blir då en helt annan än den, under efterkrigstiden. Jag rekommenderar därför en mera utförlig och noggrann läsning av intervjun med Piere Schori än den som jag har en känsla av att Per Gahrton ägnade sig åt i morse.
Herr talman! Jag har en fråga till Erik Åsbrink. AP-fonderna har hittills ägt bostadsobligationer och statsskuldspapper som ger låg avkastning. Om nu denna stora portfölj skall säljas, antar jag att utgifterna för de boende och skattebetalarna blir större. Hur kommer dessa aktieköp att inverka på de boendes och på skattebetalarnas kostnader?
Herr talman! Jag tror att Daniel Tarschys oroar sig i onödan. Efter att ha studerat frågan räknar vi med en flerårig, gradvis anpassning där effekterna blir att avkastningen på ATP-pensionskapitalet ökar med 4--8 miljarder kronor om året. Alternativet till att höja avkastningen är att ta ut 1 000--2 000 kr. av landets alla löntagare i en onödig extra avgift eller att försämra ATP pensionerna med upp till 7 000 kr. Då föredrar jag att förbättra avkastningen.
Herr talman! Avkastningen är ju inte någonting som faller ned som manna från skyn, utan den måste betalas av någon. Därför påpekade jag att det nuvarande systemet har inneburit låga boendekostnader och låga kostnader för staten när det gäller statsskulden. Om Erik Åsbrink vill öka avkastningen på AP-fonderna, blir resultatet nödvändigtvis högre boendekostnader och högre utgifter för staten när det gäller statsskulden.
Herr talman! Daniel Tarschys skulle inte komma på tanken att man genom riksdagsbeslut skall reglera hur Skandia, Trygg-Hansa och andra försäkringsbolag skall placera sina pengar, utan det överlåter vi utan inblandning åt bolagen själva att avgöra på bästa möjliga sätt, vilket är till gagn ytterst för de pensionärer som är beroende av denna avkastning för sin trygghet under ålderdomen. Vi vill tillämpa samma system för AP fonderna för att trygga ATP-pensionerna.

Herr talman! Det finns en utredning som har behandlat den här frågan och den är för närvarande ute på remiss. Jag kan inte på rak arm säga när remisstiden går ut. Därefter skall regeringen behandla ärendet. Det är finansdepartementet och Allan Larsson som har att handlägga denna fråga.

Herr talman! Jag delar Pär Granstedts uppfattning om att det är viktigt med bred information. En sådan information kan lämnas på många olika sätt. Vi inom de politiska partierna har ett ansvar. Massmedia kan spela en mycket viktig och konstruktiv roll. Precis som Pär Granstedt tycks göra utgår jag ifrån att bildningsförbunden är beredda att göra en betydande insats. Där finns sedan länge en god kunskap om hur man organiserar kampanjer av den här typen och hur man lägger upp verksamheten med information och studiecirklar. Jag tror att studieförbunden kommer att utgöra viktiga instrument i detta sammanhang.

Herr talman! Det viktigaste just nu är naturligtvis att man kan transportera så mycket hjälp som möjligt till de områden kring den turkisk-irakiska gränsen och i Iran, där flyktingarna finns. Flyktingarna behöver hjälp på platsen. Vi gör stora insatser. Sverige har tagit mycket större ansvar än vad som normalt brukar komma på vår andel när det gäller internationella insatser, och det skall vi fortsätta med. Det har kommit upp en fråga om vi eventuellt kan ta hit barn som behöver specialistvård. Det kan emellertid aldrig bli fråga om någon stor omfattning. Det kan röra sig om enskilda barn tillsammans med deras familjer i mycket speciella fall. Den lösningen utgör en mycket liten del i det stora sammanhanget. Det viktiga är att hjälpa de många barn som alltfort kommer att finnas kvar i dessa områden.
Herr talman! Jag skall tillfredsställa miljöministerns längtan att svara på frågor. Min fråga handlar om Öresundsbron, om vilken denna proposition har lagts fram. En miljökonsekvensanalys ligger bakom denna. Denna analys visar ganska låg trafikintensitet, vilket hänger samman med ganska höga broavgifter som gör att det inte blir så mycket trafik. Om det i framtiden visar sig mer ekonomiskt lämpligt att sänka avgiften för att få mer trafik, gör man naturligtvis detta. Finns det någon sorts reservanalys beträffande konsekvenserna när det gäller ett mer realistiskt fall än det som har behandlats?

Herr talman! Birgit Friggebo ger en variant på frågan: Har du slutat att slå din fru? Jag tänker inte lockas in i den typen av frågeställningar. Jag kommer så småningom att ge min version av politiken under 1980-talet. Man kan även i de bästa äktenskap ha något olika versioner av ett händelseförlopp. Det är möjligt att jag på några punkter har en annan version än Kjell-Olof Feldt. Jag förbehåller mig rätten att ge den lika samlat och genomtänkt som Kjell-Olof Feldt förhoppningsvis har gjort.
Herr talman! Statsministern behöver inte bekräfta att han har ''slutat att slå sin fru'', men det kan bekräftas att vallöften om förlängd semester och föräldraförsäkring m.m. har upphävts -- verkligheten bekräftar det. Min fråga var framåtsyftande. Tänker socialdemokraterna i den kommande valrörelsen försöka bidra till att höja anseendet för oss politiker genom att inte bedriva den typen av valrörelse med löftespolitik och ofinansierade reformer mot bättre vetande?

Herr talman! Det finns ett starkt intresse från regeringens sida att få in skattemedel. 10 % av alkoholkonsumtionen kommer från icke beskattad konsumtion, såsom tax-free-försäljning och hembränning. Det vore intressant att få reda på om regeringen vill höja sin inkomst genom att licensbelägga aktivt kol och därmed minska hembränningen. Jag skulle vilja höra om biträdande finansministern har tänkt i dessa banor.
Herr talman! Det var en så komplicerad fråga att jag behöver extra tid för att svara på den. Jag vet inte om vi skall licensbelägga aktivt kol. Hembränning är förvisso ett problem. När det gäller alkoholpolitiken skall vi då och då tillgripa de instrument som finns, och där ingår skatterna som ett instrument.

Herr talman! Även när det sker förändringar som dem inom EG håller vi oss till det nordiska program som vi är överens om med de andra länderna. Det innebär att sanktionerna skall vara kvar tills det har skett avgörande förändringar i vad gäller apartheid i Sydafrika. Dessa förändringar har ännu inte skett.

Herr talman! Vi är väl alla överens om att den start som våra barn och ungdomar får i livet har en avgörande betydelse för hur livet som vuxen skall bli. Därför är det viktigt att vi satsar på dagens barn och ungdomar. Det är ju de som skall ta över efter oss och det är de som skall bygga morgondagens samhälle. Ungdomars möjligheter till en aktiv och meningsfull fritid är en av våra viktigaste framtidsfrågor. Barn och ungdomsorganisationerna spelar en stor roll för att ge våra barn möjlighet att skapa en meningsfull fritid. I föreningslivet får de träna sig i att ta ansvar -- inte bara för sig själva utan också för varandra. De får lära sig hur samhället fungerar och hur man kan påverka. Ungdomarna och deras organisationer utför ett utomordentligt fint samhällsarbete som det finns all anledning att stödja. Kulturutskottet behandlar anslaget till statens ungdomsråd. Ungdomsrådet har till uppgift att ha goda kontakter med ungdomsorganisationer och nya ungdomsrörelser. Ungdomsrådet skall bidra till samordning av de statliga insatser som görs för barn och ungdomar och därefter också följa upp och utvärdera de satsningar som gjorts. Vidare skall ungdomsrådet redovisa ungdomars levnadsvillkor och utifrån detta ge förslag till hur vi skall kunna skapa bra uppväxtvillkor för våra barn och ungdomar. Ungdomsministern föreslår att det görs en översyn av statens ungdomsråd och andra organ som finns på central nivå för att sköta ungdomsfrågorna. Resultatet av en sådan översyn skall vara att ungdomsfrågorna skall få en så effektiv hantering som möjligt på central nivå och att vi skall få väl underbyggda beslutsunderlag för centrala ungdomspolitiska insatser. Översynen skall leda till en bättre samordning, utvärdering och uppföljning av de insatser som görs på ungdomsområdet. Även i år finns förslag om att avveckla statens ungdomsråd. Förslaget innebär också att 1 milj.kr. tillförs civildepartementet för uppgiften att fördela anslaget till ungdomsorganisationerna. Utskottet tillstyrker regeringens förslag och yrkar avslag på reservation nr 1. Betänkandet tar också upp regeringens proposition om internationellt ungdomsutbyte. Ett internationellt utbyte har stor betydelse för en ung människa. Möjligheten att resa, att lära sig språk, att knyta kontakter med människor i andra länder och att möta andra kulturer, betyder mycket för en ung människas utveckling, både personligt och socialt. De ungdomar som kommer i kontakt med andra länders kulturer har större möjligheter att också lära sig förstå invandrar och flyktingungdomar här i landet. Ett erfarenhetsutbyte mellan människor från olika länder bidrar också till fred och avspänning. Ungdomsministern tar upp tre mål som bör nås. 3. Att det s.k. ungdomskortet skall ges fortsatt stöd. Propositionen föreslår vidare att anslaget till det internationella ungdomssamarbetet skall höjas. I anslutning till propositionen har en rad motioner väckts. Några har föreslagit ytterligare medel till det internationella ungdomsutbytet. Låt mig beröra två av motionerna. Även motion Kr11 från moderaterna behandlar frågan om bidrag till elever som bedriver gymnasiestudier utomlands. Frågan om att underlätta studerandeutbytet har diskuterats i riksdagen vid olika tillfällen. Vid de två senaste tillfällena har riksdagen sett positivt på förslaget, men ansett att förslaget av statsfinansiella skäl inte kunde genomföras. Centrala studiestödsnämnden håller på att göra en översyn av studiehjälpssystemet, som kommer att presenteras i anslutning till kommande anslagsframställan från CSN. Utskottet anser därför att centrala studiestödsnämndens överväganden inte bör föregripas. Därmed yrkar jag avslag på reservationerna 4 och Till sist några ord om det nya anslag på 100 milj.kr. Ungdomsministern föreslår att dessa medel skall tillföras de folkrörelser som bedriver barn och ungdomsverksamhet. Av dessa medel tillfaller 65 milj.kr. idrottsrörelsen. 14 milj.kr. är avsatta till ungdomsorganisationernas lokala verksamhet. Resterande medel kan disponeras för riktade insatser till folkrörelser som bedriver barn och ungdomsverksamhet. Utskottet tillstyrker regeringens förslag och avstår därmed reservation 12. Betänkandet behandlar också ett antal motioner om lotterier. Regeringen beslutade den 11 april, dvs. i förra veckan, att tillsätta en lotteriutredning. Utredningen skall avsluta sitt arbete före utgången av mars 1992. Eftersom utredningens arbete inte bör föregripas, yrkar jag avslag på samtliga reservationer och bifall till utskottets hemställan i dess helhet.